Herr talman! I dagens debatt ska vi hantera regeringens skrivelse med namnet Handlingsplan 2016 - 2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp . Syftet med handlingsplanen är att beskriva hur man från svensk sida vill arbeta med att förebygga kränkningar mot barn och effektivt skydda barnen. Därtill ska gärningsmän lagföras, och vi ska ge de barn som sorgeligen utsatts för dessa brott det stöd och den hjälp som de så väl behöver. När man läser om vilka hemska gärningar som barn utsätts för, såväl här hemma i Sverige som i andra länder, blir man bestört, ledsen och slutligen ärligt talat förbannad. Vår uppgift som förtroendevalda i Sveriges riksdag är att skydda våra invånare mot övergrepp och kränkningar. Det gäller alla invånare, inte bara vuxna utan i synnerhet våra barn. Jag vågar vidare påstå att denna fråga är en fråga som enar samtliga partier över partigränserna i en kraftig övertygelse att vi måste göra allt vi bara kan för att förhindra att barn och vuxna utsätts för människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. I handlingsplanen finns också en redovisning för de utredningar som har arbetat med frågor kopplade till det område handlingsplanen berör, bland annat Människohandelsutredningens och Sexualbrottskommitténs arbete. En översyn av straffbestämmelserna har också gjorts när det gäller kontakt med barn i sexuellt syfte. Samtliga dessa utredningar har slutredovisat sina uppdrag, och många kloka förslag har förts fram. En del av dessa har tagits med i handlingsplanen medan merparten av förslagen för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Vi i Moderaterna ser med stor förväntan fram emot de lagförslag som bör komma inom kort i dessa frågor. Herr talman! En handlingsplan blir till sin natur tämligen övergripande och visar i stället den inriktning som politiken i detta fall ska ha mellan 2016 och 2018. De mer konkreta lagförslagen eller lagförändringarna kommer i nästa skede. Vi i Moderaterna tycker att handlingsplanen är väl genomarbetad och ett bra steg i rätt riktning på ett mycket viktigt område inom rättspolitiken. Att inhämta kunskap om omfattningen av dessa brott, ge våra brottsbekämpande myndigheter bästa förutsättningar att arbeta och samordna insatser mellan myndigheter är viktiga steg för att på allvar kunna bekämpa människohandel, exploatering och sexuella övergrepp mot barn. Tillsammans med de förslag som tidigare nämnda utredningar kommit fram till kan vi lägga en bra grund på detta område. Detta välkomnar vi i Moderaterna. Herr talman! Jag nämnde tidigare i mitt anförande vikten av att såväl barn som vuxna skyddas från denna typ av kränkningar och övergrepp. I detta ligger kanske också skrivelsens uppenbara brist, låt vara att det är en mindre brist: Den hanterar endast skyddet för barn avseende dessa brott. I den mycket komplexa frågan som gäller människohandel skulle vi i Moderaterna och våra allianskollegor i Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna gärna ha sett ett mer övergripande och mer samlat grepp genom en nationell handlingsplan för all människohandel oavsett om den berör barn eller vuxna. Människohandelsutredningen har lämnat många bra förslag som skulle kunna ha arbetats in i en gemensam nationell handlingsplan. Detta är också grunden för vår gemensamma alliansreservation i betänkandet, reservation 11, som jag självfallet ställer mig bakom. Med detta sagt är ändå skrivelsen ett positivt steg i rätt riktning med bra och ändamålsenliga åtgärder och föresatser för att förhindra människohandel med barn. Herr talman! Det bör nämnas att en möjlig anledning till min och mitt partis positiva inställning till skrivelsen är att vi inom justitieutskottet har behandlat många av dessa frågor tidigare. Redan 2010 tog alliansregeringen initiativ till en ny utformning av människohandelsbrottet. Allianspartierna har också under riksmötena lagt fram krav på nationella handlingsplaner sedan tidigare. Människohandel och i synnerhet människohandel med barn engagerar inte bara hela utskottet utan också många riksdagsledamöter utanför vårt utskott. Av denna anledning har också en majoritet i utskottet riktat ett antal tillkännagivanden till regeringen i syfte att få till stånd förändringar inom lagstiftningen på området. Tillkännagivandena har berört skärpt straff för människohandel och koppleri översyn av straffskalan för köp av sexuell handling av barn övervägande av att höja straffminimum genom att ta bort böter i straffskalan vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst en mer ändamålsenlig lagstiftning när det gäller kontakt med barn i sexuellt syfte att straffet för just kontakt med barn i sexuellt syfte måste skärpas. Dessa tillkännagivanden har sedan hanterats i bland annat Sexualbrottskommitténs arbete, Människohandelsutredningens arbete, olika departementspromemorior och inte minst i denna handlingsplan. Vi i Moderaterna anser att det är bra att regeringen hörsammar de tillkännagivanden som justitieutskottet och Sveriges riksdag riktat till regeringen. I detta fall tror jag också att regeringspartierna inte stötte på alldeles för stort motstånd för att genomföra åtgärderna i enlighet med tillkännagivandena. Viljan att göra någonting på detta område är en fråga som enar alla riksdagspartier. Låt oss tillsammans göra det bästa möjliga för att barn ska kunna växa upp utan risk för människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till vår reservation nr 11.

Herr talman! När vi har debatterat olika betänkanden där Sverigedemokraterna föreslagit skärpta straff har vi av er andra partier ofta utmålats som ett parti som bara vill höja straffen för allt och alla, i tid och i otid. Det är inte ofta som jag får ge er andra partier rätt, men på den här punkten har ni faktiskt rätt. Det är en hållning som vi har, men det är inte någon principlös hållning utan en principfast hållning, där utgångspunkten är att socialliberala krafter i vårt land har fått utforma lagar, regler och rättspraxis under en väldigt lång tid. Med en sådan utgångspunkt finns det liksom inget annat alternativ än att i princip inom varje område skärpa straffen. När det skrivs om olika domar i tidningar och när vi ser vilka brottslingar som släpps ut ur våra fängelser - om de ens får ett fängelsestraff i dag - så är reaktionerna från allmänheten oftast chockartade, för att då inte tala om de fall där det funnits ett mänskligt brottsoffer. Jag har tagit del av rätt många brottsoffers reaktioner, och de menar ofta att utdömda straff i vårt land är ett skämt och en upprepning av den kränkning som brottslingen utsatt brottsoffret för, fast den här gången är det samhället som kränker brottsoffren med för låga straff. Och det är just med brottsoffret som utgångspunkt som vi sverigedemokrater har utformat vår kriminalpolitik. Ni andra fokuserar mycket på bortförklaringar om orättvisor i samhället, på sociala åtgärder och klassamhällesanalyser. Samma typ av svar upprepades också av Anders Ygeman så sent som förra torsdagen på min fråga om förnyad brottsstatistik. Invandrares överrepresentation i brottsstatistiken har enligt regeringen sociala orsaker. Vad det är för sociala orsaker som föranleder en kraftig överrepresentation i sexualbrott bland utrikesfödda är såklart en svår ekvation för regeringen att förklara. Men allt detta visar på en blind fläck hos regeringen. Man saknar ett tydligt brottsofferperspektiv. Man vill inte se de bakomliggande orsakerna till brott. Man är helt fastlåst vid att vid varje givet tillfälle skuldbelägga klassamhället i stället för att skuldbelägga dem som begår brott. Trots denna blinda fläck lyckas dock samhällsdebatten med påtryckningar från oppositionen, kanske främst Sverigedemokraterna, att få regeringen att agera mellan varven. Och även om det ofta är tandlöst och för mjuka skärpningar är det ändå något positivt. Sverigedemokraterna har under flera år drivit på för att brottsofferperspektivet ska genomsyra området sexualbrott mot barn. Det primära vid en straffmätning får aldrig vara brottslingens perspektiv - det måste vara brottsoffrets perspektiv. När det kommer till brott som sexuellt ofredande av barn, ringa barnpornografibrott eller köp av sexuell handling av barn är det ni andra partier i denna församling som under alla år har haft fritt spelrum att utforma straffen för dessa brott. Det som ni tillsammans har landat i är att böter är ett rimligt straff för de brotten. Att böter är ett rimligt straff för förövare som kanske satt spår för resten av livet hos ett brottsoffer är såklart någonting som Sverigedemokraterna aldrig kan acceptera. Har man brottsoffren som utgångspunkt är dagens låga straffvärden ett skämt - det är en återupprepad kränkning från samhällets sida gentemot brottsoffren. Det är med beaktande av den utgångspunkten som vi står fast vid att böter ska tas bort från straffskalorna och att högsta nivån ska höjas för dessa brott. Herr talman! Vi kan även se att vissa allianspartier har reservationer som närmar sig Sverigedemokraternas hållning. Det är såklart någonting positivt. Ett problem är dock att det finns krafter inom Alliansen som aktivt motarbetar Sverigedemokraterna eller de partier inom Alliansen som vill närma sig Sverigedemokraternas riktning. Utskottet skulle kunna skärpa straffen ytterligare när det kommer till sexualbrott mot barn. Men det är främst Centerpartiet som inte vill se några sådana samtal mellan Sverigedemokraterna och de allianspartier som vill skärpa straffen. Jag tycker att det här betänkandet kan utgöra en tankeställare för väljarna ute i stugorna. Centerpartiet offrar en möjlighet att ge barn som utsätts för sexualbrott en rejäl upprättelse för att Centerpartiet av någon anledning inte vill att Alliansen ska samordna sina reservationer med Sverigedemokraterna. Om den rödgröna regeringen ska hängas ut för att den av ideologiska skäl saknar ett brottsofferperspektiv måste jag säga att Centerpartiets hållning i det här fallet är än värre. Min uppmaning är som alltid: Försök att samordna er inom Alliansen där ni samlat vill närma er Sverigedemokraternas politik! Då kommer era förslag att bli verklighet med Sverigedemokraternas stöd. Än bättre blir det såklart om vi tillåts vara med och utveckla förslagen redan från början. En ny uppmaning från min sida är att man på riktigt ska sätta hårt mot hårt när enskilda partier inom Alliansen vill sätta stopp för samtal med Sverigedemokraterna, som i det här fallet hade kunnat leda till att barn som utsätts för sexualbrott skulle få en rejäl upprättelse. Partier som inte vill ta ansvar för samhällsutvecklingen bör mötas av konsekvenser från de partier som är beredda att ta ansvar. Herr talman! Vi står bakom våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag i denna debatt bifall endast till reservation 5. Jag uppmanar fler partier att göra det, med eller utan tillåtelse från Centerpartiet.

Herr talman! Människohandel är ett vidrigt brott - om det är vi nog alla överens. Sexuella övergrepp är vidriga brott. Det är det redan när det gäller vuxna. När dessa brott riktas mot barn känns det som att hjärtat går sönder. Det är helt enkelt en fruktansvärt grym brottslighet som måste bekämpas effektivt och outtröttligt. Det är bra att regeringen lägger fram handlingsplanen, och i stort sett är det fråga om rimliga och relevanta åtgärder. Målen är och ska vara att inget barn ska behöva utsättas. Men medlen kräver att alla samhällets olika funktioner och institutioner som adresseras i regeringens skrivelse kan förväntas ha förmågan att leverera. Polisen är naturligtvis central i denna, liksom annan, brottsbekämpning. Och det finns stora frågetecken när det gäller polisens förmåga att klara ens den basala trygghetsnivån i vissa delar av landet. Vi måste förstå att den situationen behöver styras upp för att en handlingsplan om detta angelägna ämne, eller andra saker, ska ha någon tyngd i verkligheten. Polisen är hårt pressad. Förra veckan var jag i Malmö. Malmö har tre av de områden som polisen pekat ut som särskilt prioriterade, men det känns inte som att någon effekt har inträtt av någon sådan prioritering. Förra året ägde 156 kriminella skjutningar rum i Malmö - 156 stycken. Sju av dem fick dödlig utgång. Därtill är många skadade och kanske märkta för livet. Gängkriminaliteten håller på att koppla ett grepp om dessa delar av Sverige. I de kvarteren råder i praktiken inte lagen. Den skyddar ingen, och det har gått så långt att kriminaliteten har flyttat ut på gatorna. De kriminella är inte längre rädda för att åka fast. Polisen är någon annanstans. De har något annat som de måste göra. Visst, allt är inte nattsvart. Vi ser en långsiktig trend där tryggheten ökar och brottsligheten minskar. Men så är inte fallet i Rosengård och i de andra områden där en annan verklighet råder. De som bor där är också en del av det samhälle som är värt att skydda. Poliserna gör säkert vad de kan. Men när vi var där i måndags berättade de att de är 13 poliser där som kan utreda grova brott. Då ska man veta att polisens eget metoddokument fastslår vikten av att ett stort antal medarbetare med olika kompetenser kommer in tidigt i utredningen. En så kallad PUG-grupp består normalt av 25-30 personer. Det ska alltså jämföras med dagens realitet: 13 poliser i Malmö som kan utreda grova brott. Regeringens sätt att styra polisen imponerar, ärligt talat, inte. Jag tror att stora förändringar är nödvändiga. Poliserna måste känna att de har den förmåga som krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb, och det behövs fler poliser för att säkra tryggheten. Jag brukar i de här sammanhangen påminna om behovet av resurser. Sedan jag först förde saken på tal i början av förra året har det hänt en hel del. I Alliansen var vi tidigt överens om behovet av resursförstärkningar, och till slut insåg även regeringen att så var fallet och aviserade en satsning på polisen. Tyvärr ligger de väsentliga delarna i regeringens satsningar först efter nästa val. Människors trygghet hotas redan i dag, och det verkar nu på vissa håll bli allt värre. Som jämförelse kan sägas att vi från Centerpartiets sida anslår 520 miljoner redan i år i vår budgetmotion. Regeringen lägger bara 100 miljoner. Skälen till detta påstås ofta vara att det tar två och ett halvt år att utbilda nya poliser. Det är sant. Men det finns en annan sida av personalutmaningen, nämligen de som slutar eller de som efter allt stök nu överväger att göra det. Resurser måste till för att styra upp arbetssituationen och villkoren för dem. Resurser behövs även till andra saker som kanske inte skulle ha behövts om polisen hade full bemanning. Men de krävs i en extraordinär situation för att säkra tryggheten. Om vi inte klarar detta och om vi inte klarar att säkra rättssamhällets funktion - att se till att lagen följs och att brottslingar lagförs - saknar varje handlingsplan värde och relevans, herr talman. Herr talman! Det är normalt att föredra att kontrollfunktioner skiljs från den som bär ansvaret för utförande. Det finns inga skäl att tro att polisen skulle missköta det nationella rapportörskapet, men en självständig och oberoende rapportör är en bättre princip. Det är dessutom av yttersta vikt att samordningen mellan olika delar av samhället fungerar bra när det gäller att hantera dessa viktiga frågor, och det finns en potentiell svaghet i att en av parterna i en sådan samverkan äger problemformuleringen. Polisen har i dagsläget utöver detta mycket att jobba med på många olika brottsbekämpande områden. Och givet vad vi vanligen hamnar i för slutsatser när polisen debatteras här och på andra ställen driver vi på för att polisen ska vara mer operativ i den akuta brottsbekämpande rollen - som läget är nu. Möjligen skulle det vara en kapacitetshöjande avlastning för polisen att ha en oberoende rapportör. Någonting som är oerhört viktigt är internationellt samarbete. Det är av väsentlig betydelse för att man ska kunna bekämpa dessa brott. Vi lyfter särskilt den aspekten i Centerpartiets motion om detta. Även om barnperspektivet är viktigast och frågan om dessa brott just mot barn är mer angelägen än något annat tycker jag också, i enlighet med vår alliansgemensamma motion, att det borde till en nationell handlingsplan för all människohandel. Jag står bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 11, som Anders Hansson redan har yrkat bifall till, och reservation 10 om att effektivisera det internationella polisiära samarbetet.
Herr talman! Detta är en viktig handlingsplan till skydd för barn mot människohandel men även sexuella övergrepp. Jag vill inleda anförandet med att säga att jag tycker att det är tråkigt att inte ansvarig minister närvarar i denna viktiga debatt. Det må vara en handlingsplan med allmänna inriktningar, men det är ändå en viktig signal om vilka aviserade politiska initiativ Socialdemokraterna och Miljöpartiet tänker ta. Jag har lyssnat på Sverigedemokraternas inlägg. Det låter som att det är de som står här med ett batteri av åtgärder. Men när det gäller samtliga dryga 20 punkter har de ett enda yrkande. Liberalerna har nio yrkanden, och inget av dessa har Sverigedemokraterna röstat för i justitieutskottet vid behandlingen av detta betänkande. Liberalerna ser mycket allvarligt på dessa frågor. Vi har lagt fram förslag bland annat när det gäller kontakt i sexuellt syfte med barn. Det gäller skärpta straff för sexualbrott mot barn. Vi har krävt åtgärder för ökat internationellt samarbete, inte minst inom Europol på EU-nivå. Vi har även ställt krav på, yrkat på och lagt fram förslag om att vi ska intensifiera arbetet för att förhindra att ensamkommande barn avviker. Länsstyrelsen genomförde nyligen en undersökning som visade att 1 800 ensamkommande barn har avvikit och gömt sig. Man vet inte var de finns. När man har försökt att studera varför barnen avviker, inte längre finns i kommunerna eller på institutionerna, har det bland annat framkommit att de är rädda för staten, för myndigheterna, och att de inte vet vad som kommer att hända i framtiden; de är rädda för att avvisas och utvisas. Den tredje punkten är att de inte har för avsikt att söka asyl i Sverige och därmed sticker och gömmer sig. Några av dessa ungdomar ägnar sig tyvärr åt grov organiserad brottslighet och kriminalitet runt om i våra kommuner, men många utnyttjas också i människohandelssyfte och för sexuella syften. Jag beklagar verkligen att regeringspartierna inte heller på den punkten går oss till mötes i betänkandet. När det gäller förslaget om att se över straffbestämmelserna för kontakt med barn i sexuellt syfte, som också tas upp i betänkandet, herr talman, har Liberalerna ett yrkande. Vi har också ett gammalt tillkännagivande från 2014/15. Regeringspartierna svarar oss i utskottets hantering av frågan att den är under beredning. Det lämnades en departementspromemoria till Justitiedepartementet i början av 2015, och nu skriver vi 2017. Mina frågor till Socialdemokraterna är: Hur länge ska denna fråga beredas? Varför vill ni avslå vårt yrkande om att skärpa straffet när det gäller kontakt med barn i sexuellt syfte? Det finns på flera punkter svagheter i handlingsplanen, trots att vi ändå står bakom ansatsen. Det är mycket avsikter och överväganden. Det finns en annan viktig och aktuell punkt som handlar om livestreaming över internet av sexuella övergrepp. Även där har Liberalerna tidigare haft yrkanden. Alliansen tillsatte en utredning 2014. Det kom material till regeringen för ett år sedan. Jag såg nyligen ett inslag med justitieministern där han sa att det kommer att finnas en lagstiftning på plats 2018 för att kriminalisera spridning av sexfilmer på internet. Jag tycker att det är för sent. Liberalerna tycker att vi ska göra vad vi kan tillsammans med regeringen för att om möjligt tidigarelägga den lagstiftningen. Problemet är akut. Herr talman! Vi i Liberalerna står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men vi vill särskilt lyfta upp reservation 4, där vi tar upp vårt krav på höjt straff för kontakt med barn i sexuellt syfte. Andra kollegor har tagit upp punkten om kapacitet och förmåga. Men även här tycker jag att Socialdemokraterna är svaret skyldiga. Ni kan inte i en handlingsplan avisera, överväga och lova resurser, utredningar och kompetenssatsningar när polisen och åklagarväsendet - inte minst polisen - går på knäna. Den matematiken och politiken går inte ihop.

Herr talman! Det kan uppfattas som att Roger Haddad skryter över att Liberalerna har så många reservationer till betänkandet som syftar till att skärpa straffen för framför allt sexualbrott mot barn. Han påvisar då att Sverigedemokraterna minsann bara har en reservation till betänkandet. Det säger väldigt lite om själva innehållet. I vår reservation har vi tagit upp nästan samtliga de reservationer som Roger Haddad har gjort till flera reservationer i betänkandet. Om Roger Haddad är intresserad av att skärpa straffen på riktigt är situationen sådan att i voteringen är Sverigedemokraterna ett större parti än Liberalerna. Er reservation kommer att falla, men då har ni möjlighet att rösta på den politik som Roger Haddad säger är så viktig med skärpta straff för sexualbrott mot barn. Då kan ni rösta på Sverigedemokraternas reservation för att få i princip samma innehåll. Är Roger Haddad beredd att göra så i kammarens votering för att få ett bredare stöd för det du själv har talat om är så viktigt?
Herr talman! Flera av de stora utredningarna som nämns i betänkandet tillsattes av dåvarande Folkpartiet och alliansregeringen, inte av Sverigedemokraterna. När det gäller skärpta straff för människohandel eller utnyttjande av tiggare har det kommit ett utredningsförslag till regeringen som bereds. Jag har tittat på yrkandet. Fokus är straff för människohandel. Men det jag lyfte upp i mitt huvudanförande var skärpta straff för kontakt med barn i sexuellt syfte, skärpta straff för köp av sexuell handling av barn och inte minst åtgärder för att förhindra att barn försvinner. Dessa punkter har Sverigedemokraterna valt att inte ställa sig bakom, om ni nu tycker att de är viktiga frågor. Det är olyckligt.
Herr talman! Det förefaller vara så att Roger Haddad inte har läst den reservation som Sverigedemokraterna har skrivit. Där finns samtliga brottskategorier han nämner med. Kontakt med barn i sexuellt syfte, ringa barnpornografibrott och alla de andra punkterna finns omnämnda i vår reservation. Vi föreslår att böter ska tas bort från straffskalan, och vi föreslår höjda straffvärden för dessa brott. Det förefaller vara så att Liberalernas reservationer kommer att falla i kammaren. Då är det möjligt för Liberalerna att rösta på vår reservation i stället för att samla ett bredare stöd för de frågor som Liberalerna säger är så viktiga i samhället. Men jag tolkar det så att Liberalerna vill fortsätta att isolera Sverigedemokraterna och det möjliga samarbete som kan finnas mellan partierna i de frågor där vi tycker lika i sak. Så tolkar jag detta, herr talman. Det kan vara lite småsint från Roger Haddads sida. Faktum är att Roger Haddad påstår att Sverigedemokraterna har för få reservationer. Faktum är att vi har tagit med alla de reservationsidéer som Liberalerna har lagt fram i betänkandet, fast vi har samlat dem i en reservation. Vill Haddad se ett bredare stöd för den politik som han säger är så viktig kan ha rösta på Sverigedemokraternas reservation i kammaren - men det tror jag att han är lite för fin för.
Herr talman! Jag är trött på denna spelteoretiska debatt som drabbar justitieutskottet. Det här handlar inte om hur olika partier röstar i grunden, utan det här handlar om en handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Här finns 20 yrkanden där SD har en punkt, men det lät på Adam Marttinen i talarstolen som att det är han som har lagt fram 25 punkter där vi andra säger nej. Det är inte sant! Sverigedemokraterna har en reservation, och jag har tolkat det så att Adam Marttinen står bakom den. Det får du göra. Jag har nio reservationer, det vill säga nio yrkanden, som Liberalerna naturligtvis står bakom. Och vi lyfter särskilt fram straff för kontakt med barn i sexuellt syfte. I frågan om majoriteten i justitieutskottet har det fungerat fram till i dag. Sverigedemokraterna har ibland hoppat på alliansgemensamma motioner, och det har skapat så kallade tillkännagivanden. Det låter nu som att det inte skulle ha fungerat så, men det är så det har fungerat i justitieutskottet. Jag förstår inte varför några försöker få den debatten att verka ny. Jag gör följande tolkning: Regeringens handlingsplan är svag. Sverigedemokraterna har inte tillräckligt med förslag. Ni kan inte stå här och säga att ni vill skärpa straffen, komma åt människohandeln, ta itu med ungdomars och barns försvinnanden, samtidigt som Liberalerna har sådana konkreta förslag som ni inte står bakom.

Herr talman! Människohandel är ett hänsynslöst utnyttjande av en människa i en utsatt situation. Offer för människohandel är ofta unga som upplevt fattigdom och svåra förhållanden i sina hemländer. Till dem som förs till Sverige ges ofta falska löften, och de har svårt att ta sig ur en eskalerande hot och våldsspiral eftersom de helt saknar språkkunskaper, kanske omvärldskunskaper och ett socialt nätverk. Den stora gruppen ensamkommande barn och unga som har försvunnit i Sverige eller avvikit aktualiserar ytterligare nödvändigheten av en handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Den grova organiserade brottslighetens motto är största möjliga vinst till minsta möjliga risk. Handel med människor för sexuella ändamål är på många sätt förknippad med mindre risker än till exempel handel med narkotika, som ju ger längre fängelsestraff. Människor kan också säljas om och om igen. Det är så de tänker inom den grova organiserade brottsligheten. Därför måste samverkan mellan polis och sociala myndigheter fungera. Det är viktigt för framgång i arbetet mot människohandel, liksom samverkan med civila aktörer såsom hotell, restauranger och andra näringsidkare och ideella organisationer. Det måste framarbetas bättre rutiner för samarbetet mellan polis, socialtjänst, gode män, Migrationsverket med flera. Samtidigt finns det i dag goda exempel hos polisens enheter som specifikt arbetar mot människohandel och liknande brottslighet, hos socialtjänsten, hos frivilligorganisationerna och inte minst hos de kommuner som har mottagningsenheter. Före jul, herr talman, var jag ute och både åkte och gick med prostitutionsgruppen. Jag följde två arbetspass under två fredagskvällar före jul och såg hur arbetet fungerar i praktiken - i den lilla gruppen väldigt väl - med polis, socialtjänst och ideella organisationer i kampen för att hjälpa människor ur människohandel. Jag har också varit med gränspolisens ensamkommandegrupp i Stockholm. Den arbetar riktat mot ensamkommande barn med att se deras behov, hjälpa personer som utsätts för brott, beivra brott och se till att de som har utfört brott tas om hand. Även där fungerar samarbetet med polisen och socialtjänsten väl. Problemet är att de är för få. En avgörande faktor för att arbetet med att stärka barns rättigheter och bekämpa människohandel, exploatering och sexuella övergrepp mot barn är att Polismyndigheten har de resurser som krävs för att kunna prioritera det arbetet. Människohandelsutredningen konstaterar också det självklara: För att människohandel och annan relaterad brottslighet ska kunna prioriteras krävs resurser och kompetens i samtliga polisregioner. Kampen mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp är en högt prioriterad fråga för Kristdemokraterna. Vi stöder regeringens arbete i den handlingsplan som har tagits fram, men vi ser att det finns ett antal punkter där man borde ha gått längre. Den viktigaste punkten är den om polisens resurser. Vi har en reservation i betänkandet som lyfter fram att polisen måste ha resurser för att kunna arbeta fokuserat i hela landet. Det är reservation 14, som jag yrkar bifall till. Svensk polis är i kris. Trots den ansträngda situationen har regeringen inte insett hur allvarligt läget är. De stora budgetsatsningarna kommer först efter valet. Vi kristdemokrater föreslår en kraftfull förstärkning av svenskt polisväsen. Vi föreslår 2 600 nya polisanställda - 2 000 poliser över hela landet, 100 poliser i nationella insatskonceptet för att höja vår terrorbekämpningsförmåga och 500 civilanställda utöver dem som redan anställts för att avlasta och renodla polisens arbetsuppgifter så att fler kan arbeta med kärnverksamhet, i yttre tjänst och med utredningar. Det kan också stärka polisens möjlighet att prioritera arbetet mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp mot barn. Herr talman! För tids vinnande yrkar jag inte bifall till den reservation vi har som rör Barnombudsmannens uppdrag att öka kunskapen om varför ensamkommande barn försvinner, men jag står givetvis bakom den. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017, men med tanke på hur angelägen frågan är borde arbetet intensifieras och bli klart snabbare. I uppdraget ingår att inhämta upplysningar från Migrationsverket. Det är viktigt, men vi tycker att uppdraget borde innehålla att hämta upplysningar även från polis och socialtjänst, som ju jobbar praktiskt med de här frågorna. Vi står också bakom den alliansgemensamma reservation 11 om att ha en nationell handlingsplan mot all människohandel, alltså även när det är vuxna som utsätts. Det ligger lite utanför det här betänkandet, men i går presenterade Kristdemokraterna ytterligare sju skarpa förslag för att på allvar ta upp kampen mot sexuella övergrepp på barn och skärpa lagstiftningen mot barnpornografibrott. Det handlar om skärpta straff, höjda minimistraff, sänkta krav för att brott ska räknas som grova, mer pengar till forskning och att utreda kemisk kastrering som påföljd. Det handlar också om fler poliser. Det här är en fråga som måste prioriteras. Det gör vi kristdemokrater.

Herr talman! Först vill jag få fört till protokollet att vi har yrkat bifall till reservation 4 i betänkandet. Åter till Sanne Lennström, som förtjänstfullt har gått igenom betänkandet och handlingsplanen, men det är som sagt mycket planering, avsikter och överväganden. Till skillnad från Socialdemokraterna avsätter vi hundratals miljoner till polisen, och varför är det viktigt? Jo, när det gäller denna typ av brott - barnpornografi och sexuella kontakter med barn - har Polismyndigheten själv sagt att man inte klarar av mängden data man får in. Jag har sett nyhetsinslag om att det kan ta upp till tre år innan man kan lagföra och döma personer för barnpornografibrott. Skärpt lagstiftning är alltså en del. Men låt oss gå tillbaka till vårt förslag, där vi satsar på polisen men inte minst på Nationellt forensiskt centrum, som vi i Liberalernas budget förstärker med 20 miljoner. Detta gör vi för att förkorta ledtiderna i utredningar gällande barnpornografibrott och sexualbrott, men också för att förstärka polisens kapacitet. Min fråga till Socialdemokraterna förblir ändå: Hur ska ni uppnå alla dessa mål för 2016-2018? Det är ju 2017 nu. Det är bara ungefär två år kvar av den perioden. Hur ska ni uppnå dessa politiska mål med den bemanning polisen har i dag?

Herr talman! Det är detta som är Socialdemokraternas och Miljöpartiets problem: "Det kommer" är beskedet till dem som jobbar med dessa frågor och till de barn och vuxna som drabbas av dessa brott. Men vi kan inte stå här och säga att "det kommer". Uppdraget till polisen att identifiera och genomföra åtgärder ska redovisas den 15 april 2018, men det är nu vi ser problem - igen. Detta är inget nytt problem. 2008, 2010, 2013 och 2016 var det problem med få åtal och få som till slut dömdes för barnpornografibrott. När det gäller sexuell kontakt med barn och till exempel livestreaming - att sprida sexfilmer över internet - får man inte fängelse i dag. Den utredningen tillsatte vi redan 2014, och enligt denna propositionslista kommer det i september, med ikraftträdande förhoppningsvis 2018. Kan Sanne Lennström säga något om detta? Kommer ni att sträcka ut en hand till oppositionen och säga att ni kanske kan tidigarelägga den lagstiftningen?

Herr talman! Tack, Sanne Lennström, för anförandet! Det dök upp några frågor som lite går in i det Roger Haddad har sagt. En handlingsplan blir ju ofta övergripande: Man sätter ramarna och visar sina mål, de åtgärder man vill vidta och sina intentioner. Men intentionerna och beskrivningarna av vad man vill göra får aldrig ersätta de direkta, skarpa förslag som måste komma därefter. Det var därför jag i mitt anförande försökte ta upp Människohandelsutredningen och Sexualbrottsutredningen, där det finns bra förslag. Det är viktigt att de skarpa förslagen också kommer. Jag är väldigt positiv till att handlingsplanen kommer som en beskrivning av problemet, men vi får inte fastna i det och om och om igen bara beskriva problemet. Till slut måste det komma skarpa förslag. Så min fråga är egentligen densamma som Roger Haddads: När får vi se de skarpa förslagen komma på detta område? Nästa fråga är den som vi tagit upp i allianspartiernas reservation. Handlingsplanen gäller barn; vi efterlyste en handlingsplan för människohandel överlag, som även gäller vuxna. Nu handlar det om barn, och det är jättebra, men vi saknar en del som också gäller vuxna människor. Risken är att man bygger upp två spår: en organisation för människohandel med barn, men ingen för vuxna, för den ska komma senare. Ser Sanne Lennström ett problem med att man nu bara tar upp barn? Hade det inte varit lämpligare att ta ett helhetsgrepp på människohandel och låta även vuxna ingå?

Herr talman! Visst är det så. Vår invändning mot att det bara berörde barn och inte vuxna var att det hade varit praktiskt om man i informationskampanjerna hade kunnat rikta sig både till barn och vuxna när det gäller dessa hemska brott. Men det gläder mig att det kommer en massa förslag. Vi får till och med en lista, vilket jag tackar för. Jag hoppas att dessa förslag kommer mycket snabbt, eftersom de behövs. Vi får inte nöja oss med bara en handlingsplan, som i sig är bra eftersom problemet har beskrivits. Men det är just lösningarna på problemet som vi egentligen behöver ta en större diskussion om. Där tror jag att vi också kan komma överens. Jag vill också gå in på frågan om handlingsplanen. Det är jättebra att den är övergripande och att det kommer skarpa förslag. Men till syvende och sist hamnar vi vid det som min kollega Roger Haddad tog upp, nämligen vem som ska utföra arbetet. Det är naturligtvis våra poliser ute på fältet som ska göra detta. Då vill det till att man ser hela rättskedjan på något sätt, och i synnerhet de som ska utreda detta. Jag kommer från Polisregion Syd, som just nu bågnar under trycket av en mordvåg, en våldtäktsvåg etcetera. Jag känner att det finns en viss passivitet både från rikspolischefen och tyvärr från inrikesministern när det gäller att hjälpa till med detta. Det är helt enkelt kris i just Malmö, där det är så många skjutningar. Då kommer man tillbaka till att det behövs fler händer, alltså mer resurser och fler poliser. Det måste man också ta hänsyn till när man lägger fram en handlingsplan och när man sedermera lägger fram skarpa förslag, alltså att det inte bara går att lägga fram förslagen. Någon ska också utföra detta arbete. Just nu är det en brist inom polisen; det är för få poliser. Vi har yrkat på att det ska bli fler poliser. Jag vill höra vad Sanne Lennström säger om just detta.

Herr talman! I dag debatterar vi regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Handlingsplanen är en fortsättning på den tidigare, som gällde 2014-2015. Jag vill inleda med att yrka bifall till förslaget i betänkandet, där man välkomnar och tillstyrker regeringens åtgärder för att komma åt dessa allvarliga brott. Herr talman! I somras promenerade jag på en solig gata i min farmors hemkvarter. Jag lyssnade på programmet Sommar med Parul Sharma.

Detta är ett cyniskt övergrepp mot barnets människovärde och någonting som behöver ett brett angrepp från oss. Det behövs åtgärder lokalt, nationellt och internationellt. Därför är jag glad att regeringen nu fortsätter att ta ett brett grepp och slår fast att detta är högt prioriterade frågor. Statistiken visar att av de fall av människohandel med barn för sexuella ändamål som rapporterats sedan 2002 i Sverige handlar samtliga fall om övergrepp på flickor. Det visar också den viktiga jämställdhetsdimension som finns i dessa frågor. Jag inledde med den internationella utblicken, och jag vill påminna om att arbetet i handlingsplanen också är en del av arbetet för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Delmålen som berörs är att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn och att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. Dessa frågor driver regeringen också internationellt, inte minst genom utnämningen av en ambassadör för arbetet mot människohandel. Redan innan handlingsplanen beslutades hade regeringen vidtagit många åtgärder för att skydda barn mot allvarliga övergrepp. Det handlar om de utredningar som många har nämnt. Det handlar till exempel om 2014 års utredning om människohandel, som bland annat föreslår det som flera har efterlyst, nämligen att minimistraffen höjs så att böter inte längre kan komma i fråga vid köp av sexuell handling av barn men också att aktsamhetskravet för den som förgriper sig på ett barn ska höjas i förhållande till åldern på barnet. Det ska inte längre gå att hur som helst förklara bort att man trodde att barnet minsann var äldre. Jag satt med i Sexualbrottskommittén, som har lagt fram flera förslag för att stärka barns ställning vid sexuella övergrepp, bland annat huvudförslaget om en samtyckeslag, som faktiskt är en förstärkning av skyddet för de barn som är över 15 men inte 18 år. Studier visar att det är så mycket som 70 procent av dem som utsätts för våldtäkt som får en frysreaktion vid övergreppet och inte slåss, sparkas och skriker. Dessa offer får ett starkare straffrättsligt skydd med en samtyckeslag där våld och hot inte längre blir rekvisit för brottet. Herr talman! En grupp som är särskilt utsatt för risken att hamna i människohandel i Sverige är ensamkommande barn. Det smärtar mig enormt mycket att höra den rapportering som Ekot hade i veckan om barn som placeras i familjehem utan kontroll från kommunen. Vi har här talat om de barn som avviker från Migrationsverkets boenden, men jag blir bestört när kommunerna inte ens tar ansvar för de barn samhället har bestämt att de är skyldiga att ta hand om. Det är otroligt allvarligt och innebär en risk att ännu fler barn avviker och till exempel blir offer för kriminella gäng och människohandlare. Herr talman! Jag inser att jag kommer att överskrida min anmälda talartid, för det finns så mycket att tala om här. Jag ska nämna ytterligare några åtgärder som aviseras, bland annat de samordnings och samverkansarbeten som bedrivs och de utvecklings och kunskapsutvecklingsåtgärder som handlar om att både förebygga övergrepp och upptäcka övergrepp som redan pågår. Regeringen aviserar även utbildningsinsatser riktade till barn för att de ska få kunskap om sina rättigheter. Jag hoppas verkligen, herr talman, att Roger Haddad inte på allvar menade att det är dessa insatser som ska strykas när han i sitt anförande talade om att alla resurser i stället ska läggas på polisen. Vi är överens om att det finns stora utmaningar inom svensk polis och att resultaten inte är tillfredsställande - i höstas interpellerade jag själv inrikesministern om just utredning av människohandelsbrott - men vi kan inte tro att problemen bara löses genom att allt fokus och alla resurser läggs på detta. Det behövs även resurser till en hårt pressad socialtjänst. Det behövs ökad kunskap om till exempel gruppen ensamkommande barn och varför många har avvikit och försvunnit. Det behövs dialoger med utlandsmyndigheter för att komma åt den typ av övergrepp som begås av svenskar i utlandet, och andra aktörer än myndigheter behöver involveras i detta arbete. Det hoppas jag att vi har en bred enighet kring, vilket också framgår av utskottets behandling - även om det har varit lite tveksamt i dagens debatt huruvida alla partier står bakom dessa åtgärder. Herr talman! Riksdagen bör ställa sig bakom åtgärderna och förslagen i regeringens handlingsplan. Därför yrkar jag åter bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Det går inte att vare sig debattera eller åtgärda de genomgripande och stora problemen med barn som utsätts för människohandel eller sexuella övergrepp utan att prata om vuxenvärlden - om hur det kommer sig att vissa människor utnyttjar det allra mest ömtåliga vi har. Därför måste vi börja från början, med det strukturella förtrycket och den könsmaktsordning där män systematiskt överordnas kvinnor och barn. Det är nämligen där det börjar: i att vissa, beroende på vilket kön de har, är viktigare och mer betydelsefulla än andra. Vänsterpartiet har under 20 år satt de feministiska frågorna i främsta rummet. Vi har många med oss. Därför är jag extra glad över att Sveriges första feministiska regering verkligen har levererat i denna handlingsplan. Människohandel är en komplex företeelse som innebär att kvinnor och barn rekryteras och transporteras inom ett land eller mellan flera länder där de utnyttjas sexuellt eller för brottslig verksamhet, tiggeri och tvångsarbete. Detta är kapitalismen i sin vidrigaste form, där människor är varor på en aldrig sinande marknad. Det är en snabb marknad där alldeles för lite står på spel för personer som anser sig ha rätt att köpa och sälja en annan människa. Juridiken i de här fallen är snårig och oklar. Det finns för många män som går fria när de åker till andra länder och köper barns kroppar för sin egen sexuella njutnings och maktutövnings skull. En kropp är aldrig en vara, och för att minska köpen av barns kroppar måste vi förhindra köpet även av den vuxna kroppen. Därför måste kravet på en dubbel straffbarhet tas bort i frågan om sexuella köp. Det som är olagligt i Sverige ska också vara olagligt utomlands, för allt hänger ihop. Ett exempel här i Sverige är den rådande lagstiftningen om barnäktenskap. I dag är det möjligt att erkänna barnäktenskap om det finns särskilda skäl. Detta är inte okej. Inga skäl kan tala för att samhället ska acceptera att flickor gifts bort med vuxna män. För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap inte ska få förekomma. Riksdagen hade för tre år sedan en chans att ändra lagen, men det var bara Vänsterpartiet som röstade för en förändring. Är ni nu redo för en förändring? Jag hoppas det. Låt oss driva en sådan ändring av lagen! Männen som utnyttjar barn via internet är många. Oavsett om det gäller livesändningar eller köpta bilder behöver lagstiftningen uppdateras. Det är sällan jag är en förespråkare av strängare straff, men i detta fall är det befogat. Polisen måste kunna utreda brotten med högre prioritet. Sexuella övergrepp sker i barnens vardag. Bilder som publiceras offentligt för att sprida skam - hämndporr - är den allra fulaste varianten, där pojkar visar sin makt över tjejers kroppar genom att sprida deras sexuella interaktion till flera personer. "Hora" är fortfarande något av det värsta man kan bli kallad som tjej. Därför måste lagen ändras, BBS-lagen uppdateras och frågor om näthat åtgärdas även lagmässigt. På något sätt kommer vi dock alltid tillbaka till strukturerna - till att det finns en överordning och en underordning. Det kan ingen lagtext ändra på. Det går inte att komma åt ett internationellt förtryck genom straff. Det kan vi bara göra genom att förändra idealen - genom att redan på dagisnivå prata med våra söner om samtycke och att en kram som någon inte vill ha aldrig är ok, och genom att stötta tjejer att tro på sig själva och bejaka sin sexualitet. Det finns många som inte riktigt håller med mig och som anser att detta är feministiskt trams, flum och kanske till och med något slags manshat. Men vet ni vad? Det är i så fall ni som är problemet. Det är ni som inte har lösningen på ett problem som drabbar oss alla - från det barn från ett annat land som köps av en kåt gubbe till tjejen som kallas hora av sina klasskompisar för att hon får en bild spridd på nätet. Jag jämför inte på något sätt dessa två händelser, men jag menar att de har sitt ursprung i samma struktur. Detta kan inte förändras utan att alla tar ansvar. Jag anser vi måste göra det tillsammans. Vi kan inte förändra världen i Sveriges riksdag, men vi kan göra politiken mer feministisk - och då har vi kommit långt. Jag stöder förslaget i betänkandet.

Herr talman! Jag lyssnade på Linda Sneckers anförande och kände ändå en ljus förhoppning sprida sig. Vi har nämligen i många debatter talat med Linda Snecker om straffen. Inom Moderaterna är vi mycket för straffskärpningar; vi tycker att den som begår ett vidrigt brott ska få ett straff som är avvägt för det. Linda Snecker har med en pricksäkerhet nästan utan dess like sagt att höjda straff absolut inte är något vi ska ha. Därför gladde jag mig när Linda Snecker i denna debatt säger att strängare påföljder måste till. Jag kan bara hålla med henne om detta. Jag är glad över att Linda Snecker ser att straffskärpningar har en verkan, och eftersom jag ser ett trendbrott här skulle jag vilja fråga: Är detta en öppning för ytterligare straffskärpningar även i andra ärenden, eller är det just de här brotten som särskiljer sig? Jag är i och för sig väldigt positiv till att Linda Snecker vill se strängare påföljder för dessa brott, men jag skulle vilja att hon utvecklade sitt resonemang om vad som särskiljer just dem.
Herr talman! Jag ska inte göra Anders Hansson alltför glad - det är ändå min roll som vänsterpartist att stoppa hetsandet mot längre och hårdare straff. Jag lutar mig tryggt mot forskningen och empirin, som säger att straffet i sig inte har någon påverkan på kriminaliteten. Straffet i sig hindrar tyvärr inte människor från att begå brott. Om det hade varit så skulle vår uppgift här i riksdagens justitieutskott vara väldigt enkel. Vi hade bara behövt skärpa straffen för att få brottsligheten att minska, och då skulle vi ha kunnat fokusera på helt andra frågor. Men så är det tyvärr inte. Straffet i sig har ingen påverkan på brottsligheten. Däremot påverkar straffet polisens prioritering internt när man ska utreda brottet. Vi ser att sexualbrott och människohandelsbrott, som vi debatterar i dag, inte prioriteras så högt inom polisen som Vänsterpartiet skulle vilja. Vi måste prioritera våldtäktsbrott, sexualbrott, människohandel och brott mot barn mycket högre. Straffen måste skärpas, eftersom polisens prioritering styrs av strafflängden och påföljden för brottet. Detta är oerhört viktigt. Annars kommer vi aldrig att få det feministiska samhälle som vi strävar emot, för att vi alla ska kunna leva som fria individer.
Herr talman! Jag tackar Linda Snecker för svaret. Vi är inte riktigt ense om huruvida straffen har någon påverkan på människors vilja att begå brott. Jag menar att det alltid måste finnas en riskbedömning. Om det till exempel finns en fartkamera på vägen aktar man sig lite för att trycka på gaspedalen. Om det finns en påföljd för den som begår ett brott är man mindre benägen att begå detta brott. Linda Snecker har naturligtvis rätt i att polisen måste kunna arbeta effektivt - där är vi helt överens. Anledningen till att höja straffvärdet är, enligt Linda Snecker, att dessa brott då skulle komma upp i prioritet hos polisen. Jag håller med om detta, men vad är Linda Snecker egentligen ute efter? Jo, att man ska kunna använda hemliga tvångsmedel, som ofta är en förutsättning för att till exempel nå brottslighet på internet. Här kommer vi till en fråga som jag tycker är mycket intressant. Hur ska polisen då kunna arbeta? Då måste man använda sig av datalagring. Mig veterligen har Vänsterpartiet varit väldigt restriktiva vad gäller att polisen ska få använda datalagring, och detsamma gäller för hemliga tvångsmedel som avlyssning. Detta blir lite motsägelsefullt: Man vill skärpa påföljderna så att polisen ska kunna arbeta enklare och använda fler tvångsmedel, men man är samtidigt emot att polisen använder tvångsmedel och att polisen ska få lagra trafikuppgifter för att exempelvis komma åt pedofiler på internet. Jag skulle gärna vilja höra hur Linda Snecker resonerar om det här, för det låter lite motsägelsefullt i mina öron.
Herr talman! Vi vet att straffet i sig och hur polisen prioriterar att utreda brottet inte innebär att man direkt börjar att använda tvångsmedel och andra metoder. Så är det inte. Vad gäller många sexualbrott behöver man inte använda hemliga tvångsmedel över huvud taget, utan man behöver resurser för att förhöra människor och utföra forensiska undersökningar. Det är oftast inte hemliga tvångsmedel som är lösningen. I vissa fall är det så - till exempel när det gäller människohandel eller brott via internet. Där behöver vissa hemliga tvångsmedel kanske användas mer, men detta gäller även underrättelseinformationen. Vi i Vänsterpartiet är mer restriktiva än andra partier, och det kommer vi att fortsätta att vara. Den personliga integriteten är otroligt viktig att bevara. Vi kommer att fortsätta debattera detta - det här en fråga som särskiljer partierna ideologiskt, och jag uppmuntrar alltid ideologiska diskussioner. Moderaterna har väldigt bra förslag i dessa frågor. Som Anders Hansson sa i sitt anförande finns det ingen politisk skiljelinje här - vi vill alla få stopp på dessa hemskheter. Vad jag inte förstår är varför Moderaterna - ett parti som fokuserar väldigt mycket på polisen och som bara vill debattera polisen - ständigt fattar beslut som ger polisen fler arbetsuppgifter, som id-kontroller och gränskontroller. Detta gäller speciellt i Region Syd, som Anders Hansson kommer från, som är en av Sveriges mest arbetsbelastade regioner. I Malmö sker just nu väldigt mycket våldsam kriminalitet och många övergrepp. Varför ger ni polisen fler uppgifter när man till exempel skulle kunna fokusera på att stoppa människohandel? Detta gör mig förvirrad.

Herr talman! Jag vill inte på något sätt dra igång en ny vända i debatten, men jag tänker inte låta felaktigheter som har framförts i debatten stå oemotsagda. Det gäller såklart Liberalerna, som försökte att förminska vårt engagemang i detta betänkande genom att hävda att vi bara har en reservation. Men om Roger Haddad hade tittat lite närmare i betänkandet hade han sett att vi har två reservationer. Av denna anledning känner jag mig nödgad att också yrka bifall till den andra reservationen, så att det inte går någon förbi att vi har två reservationer i detta betänkande. Det är reservation 7, som också rör människohandel. Skillnaden mellan Roger Haddads reservationer - han har ganska många - och den reservation som vi har lämnat, reservation 5, är att Roger Haddad har lämnat enskilda reservationer gällande köp av sexuell handling av barn och kontakt med barn i sexuellt syfte. De två straffhöjningar som han föreslår i separata reservationer har vi samlat i en och samma reservation. Dessutom har vi inkluderat sexuell posering, sexuellt ofredande av barn och ringa barnpornografibrott i denna straffhöjningsreservation från Sverigedemokraternas sida. Vi skulle kunna göra precis som Roger Haddad och lämna enskilda reservationer för varje enskild straffhöjning i varje brottskategori. Då skulle vi komma upp i samma antal reservationer som Roger Haddad har gjort. Vi räknar dock inte vårt engagemang i detta betänkande i antalet reservationer, utan vi räknar det i praktisk politik. Där kan vi säga att vi slår Roger Haddad på fingrarna, eftersom vi föreslår straffhöjningar när det gäller ett större antal kategorier i det här betänkandet. I debatten här har det sagts att straff inte motverkar brott. Vi vet dock de facto att de som sitter i fängelse mer än sex månader har lägre återfallsgrad, procentuellt räknat, än dem som har suttit i mindre än sex månader. Kriminalvården får givetvis en bättre möjlighet att erbjuda ett program för de personer som sitter i fängelse. När det gäller detta betänkande finns det i dag böter på straffskalan, och då finns det väldigt små möjligheter för kriminalvården att ge de dömda vård.